Fru talman! Fredrik Schulte har frågat mig varför jag inte har vidtagit fler åtgärder under den här mandatperioden för att avskaffa skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer. Vi var tydliga i valrörelsen 2014. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas högre än arbetsinkomster. Mot bakgrund av det allvarliga läget i statsfinanserna med växande underskott var vårt löfte att under mandatperioden sluta klyftan för alla inkomster upp till 12 000 kronor i månaden. Knappt fyra år senare har vi överträffat det vallöftet. Regeringen har under mandatperioden vidtagit ett flertal åtgärder för att sänka skatten för ålderspensionärer. När vår regering tillträdde 2014 hade vi redan i vår första budget en sänkning av pensionärsskatten. Den budgeten blev dock nedröstad i riksdagen av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Därför var det först i budgeten för 2016 som en första sänkning av pensionärsskatten kunde genomföras. Pensionärsskatten kommer att avskaffas helt till 2020, och det kommer att ske stegvis. Från och med i år kommer den orättvisa skatteklyftan för de pensionärer över 65 år som har en inkomst på upp till 17 000 kronor i månaden helt att slutas - alltså 5 000 kronor mer än vad vi lovade i valrörelsen. Vi sänker också skatten för personer över 65 år med inkomster upp till knappt 35 000 kronor i månaden. Detta innebär att 1 1⁄2 miljon personer över 65 år får sänkt skatt i år, vilket motsvarar 75 procent av de äldre. Avslutningsvis kan jag konstatera att Fredrik Schultes interpellation framstår som något överraskande. Det är Moderaterna som med jobbskatteavdragen har skapat den skattedifferens mellan löntagare och pensionärer som vi nu gör allt för att avskaffa. Moderaterna har inte heller föreslagit mer omfattande åtgärder än vi utan har tvärtom kommit med förslag på ett sjätte jobbskatteavdrag, vilket ytterligare skulle öka skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer.
Fru talman! När den tidigare alliansregeringen kom till makten var vårt primära mål att se till att få Sverige i arbete. Det var en situation på arbetsmarknaden där utanförskapet hade vuxit sig starkt trots goda år - det var en tillväxt men inte en jobbtillväxt - och hundratusentals människor fastnade i förtidspension, a-kassa och sjukskrivning, trots att ingenting tydde på att svenskarnas hälsa försämrades. Utgångspunkten för vår politik var att göra det mer lönsamt att arbeta, att sänka skatterna på inkomst och sänka bidragen så att gapet mellan att leva på bidrag och att arbeta skulle öka. På det sättet skulle människors incitament att ta sig in på arbetsmarknaden och arbeta stärkas. Ett steg i detta var jobbskatteavdraget, det vill säga att sänka skatten på arbetsinkomster. Vi såg problemet med att pensionärer och de som inte arbetar inte får del av jobbskatteavdraget. Men vi var tydliga med att i takt med att fler människor kommer i arbete kommer vi successivt att få resurser att sänka skatten också för pensionärerna, vilket vi sedan gjorde i fem steg. Socialdemokraterna var emot jobbskatteavdraget. De var emot det när vi gjorde det första jobbskatteavdraget. Sedan, ett år senare, var de för det. De var emot det andra jobbskatteavdraget. Sedan, ett år senare, var de för det. De var emot det tredje, det fjärde och det femte. När vi får en moderat finansminister nästa mandatperiod och genomför ett sjätte jobbskatteavdrag kommer Socialdemokraterna att vara emot det. Men sedan, året efter, kommer de att vara för det. Det visade sig att den här strategin var framgångsrik. Trots att vi hade en historisk lågkonjunktur, finanskris och statsskuldskris - den värsta sedan andra världskriget, så gott som - hade Sverige en mycket stark sysselsättningsökning och ekonomiskt utrymme för att gå vidare med sänkta skatter för pensionärer. Vi gjorde det som sagt fem gånger, och vi gjorde det mer omfattande än vad den här regeringen nu har gjort. Socialdemokraterna protesterade högljutt. De sade att det här är orättvist. Det är inte sjyst mot pensionärerna. Men det visade sig att under den här mandatperioden, när de hade chansen att sluta detta gap, var inte det så viktigt. De har inte sänkt skatten för pensionärer lika mycket som Alliansen gjorde. Det var mycket viktigare för finansministern att höja bidragen - att höja bidragen för dem som inte arbetar och göra det mindre lönsamt att arbeta. Detta i en situation när vi har mycket omfattande invandring till Sverige, asylinvandring, där en stor andel kommer från länder med låg utbildningsgrad och har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Då gör Socialdemokraterna det mer lönsamt att gå på bidrag så att fler människor kommer att fastna i utanförskapsområden som Rinkeby, Tensta och Rosengård och vi får fler sociala problem i framtiden. Det var det som Socialdemokraterna och Magdalena Andersson tyckte var viktigast - viktigare än att sänka skatten för pensionärer. Vi hade kunnat ta bort gapet mellan inkomst av tjänst och inkomst för ålderspensionärer. Men Socialdemokraterna tyckte att det var viktigare att höja bidragen för dem som inte jobbar. Den här debatten visar mycket tydligt att vill man ha skattesänkningar för pensionärer är det Alliansen man ska rösta på, för Socialdemokraterna kommer alltid att prioritera bidrag framför skattesänkningar.

Fru talman! Nu är det ju så att den stora skattesänkning som Moderaterna föreslår inte riktas till pensionärer. Tvärtom vill Moderaterna öka skatteklyftan. Det är det som Fredrik Schulte sitter och röstar ja till i den här kammaren. Det är lätt att få ett annat intryck när man lyssnar på Fredrik Schulte, men låt oss komma ihåg att Moderaterna införde den orättvisa skatteklyftan. Moderaterna har inga förslag om att minska den mer än regeringen gör och har inte någon gång under mandatperioden föreslagit större skattesänkningar för pensionärer än regeringen har infört. Tvärtom vill Moderaterna öka skatteklyftan. Moderaterna tycker att det är rätt och riktigt att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare vid samma inkomst. Det tycker vi socialdemokrater är fel. Här finns en stor ideologisk skillnad. Ska vi hedra de äldre, som har byggt upp det här landet som vi är så stolta över, eller ska vi straffbeskatta dem? Vi tycker att vi ska hedra de äldre. Det är därför vi tar bort skatteklyftan helt, medan Moderaterna vill behålla den och vidga den med ett sjätte jobbskatteavdrag. Däremot är det helt korrekt att det inte är det enda vi har gjort under mandatperioden. Vi har också sett till att öka jämlikheten i Sverige genom att bland annat höja barnbidragen, vilket var ett vallöfte som vi levererar på. Det som skiljer oss från Fredrik Schulte, utöver att vi tycker att vi ska hedra våra äldre, är att vi också tar ansvar för statsfinanserna. Därför kan vi inte göra allt på en gång, utan de reformer som vi genomför är fullt finansierade. Det skiljer oss också från Moderaterna, som sänker skatten för lånade pengar varje gång de får chansen.

Fru talman! Vi tar det en gång till eftersom finansministern inte riktigt hängde med i resonemanget: Vi genomför skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag så att det lönar sig mer att arbeta och fler människor som lever på bidrag kommer i arbete. Vi har låg arbetslöshet i dag, ja, totalt sett. Men bland utrikes födda är den rekordhög - nästan 15 procent. Vi gör det mer lönsamt för människor att ta sig in på arbetsmarknaden och jobba, och när fler jobbar och bidrar och färre lever på bidrag får vi mer pengar. Då kan vi sänka skatten för pensionärer. Ja, det skapas en orättvisa under en viss tidsperiod - en principiell orättvisa som i det långa loppet leder till att belöningen blir desto större. Det visar sig i en jämförelse mellan Alliansens regeringsperiod och den här regeringens period. Vi sänkte skatten för pensionärer mer under Alliansens tid. Vi tar det en gång till: Alliansen sänkte skatten för pensionärer mer än den här regeringen gör. Det beror på att vår strategi är smartare. Med jobbskatteavdrag lönar det sig att jobba. Fler kommer i arbete. Vi får resurser att sänka skatten för pensionärer. Den strategin är mer lönsam än den socialdemokratiska strategin. Det visar sig också att den socialdemokratiska strategin egentligen inte är att nämnvärt prioritera skattesänkningar för pensionärer. Det är mycket viktigare för det socialdemokratiska bidragspartiet att höja bidragen. Det är det som alltid prioriteras i socialdemokratiska budgetar. Varje gång sossarna styr, varje gång en socialdemokratisk finansminister lägger fram en budget, vad är det man framför allt satsar på? Man vill ge bilden av att det är välfärdens kärna, men det är alltid bidragen. Det är alltid bidragen man vill höja. Det blir också svaret när vi gör bokslut med den här regeringen och ska utvärdera vad det var Magdalena Andersson satsade på som finansminister - merparten var bidragen till att inte arbeta. Det leder till att vi får högre kostnader för utanförskap. I förlängningen kommer vi att behöva satsa mer pengar på polisen för att det är social oro i utanförskapsområden och prioritera att satsa pengar på socialförsäkringssystemen för att fler fastnar i dem. Allt detta gör att det till slut blir sämre för pensionärerna. Men det är lätt för finansministern att säga att det är en principiell orättvisa i att ha en skattedifferens mellan att arbeta och att få inkomst via pension. Finansministern vill hellre att pensionärerna är fattiga än att vi stärker svensk ekonomi och långsiktigt kan sänka skatten för dem, bara för att hon tycker att det är principiellt fel att ha jobbskatteavdrag. Sedan ser vi återigen den stora ironin i att finansministern står här och argumenterar mot jobbskatteavdragen. Jag lovar, fru talman, att när vi genomför ett sjätte jobbskatteavdrag under nästa mandatperiod, när vi får en moderatledd regering, kommer Socialdemokraterna att protestera högljutt. Men sedan, året efter, kommer de att vara för dem. Det är ett stort hyckleri.
Fru talman! Man kanske ska vara lite försiktig med att säga "stort hyckleri". Låt mig ta som exempel att Fredrik Schulte stod i talarstolen och sa att det var förskräckligt att vi skulle höja arbetsgivaravgiften för ungdomar och att det skulle göra tusentals ungdomar arbetslösa. Men nu tycker också Moderaterna att det var fantastiskt bra gjort av regeringen, och de har inga förslag på att ändra det. Fredrik Schulte säger att det var en strategi att först sänka skatten för de människor som jobbar. Då får man in jättemycket. Med fler som jobbar får man in en massa skattepengar, och sedan kan man sänka skatten för pensionärer. Det skulle ha varit en fantastisk strategi - om den hade funkat. Men det är ju inte så, utan de skattesänkningar som Moderaterna gjorde för pensionärerna gjorde de på lånade pengar. Det var underskott i statsfinanserna. Också det femte jobbskatteavdraget som Moderaterna ville genomföra var på lånade pengar. Därför lämnade man efter sig det största underskottet sedan budgetsaneringen. Vi socialdemokrater, däremot, ser till att ha pengar i näven när vi genomför denna typ av skattesänkningar. Det är därför vi kan genomföra fullt finansierade skattesänkningar för pensionärerna. När det gäller idén att jobbskatteavdragen skulle vara självfinansierande, att om man gör ytterligare jobbskatteavdrag får man in så mycket större skatteintäkter att det blir en plusaffär för staten, är det en lång rad nationalekonomer som pekar på att det inte är så. Det är faktiskt så att skattesänkningar minskar intäkterna. Ett sjätte jobbskatteavdrag skulle också minska intäkterna till staten på lång sikt. Fredrik Schulte är mycket upprörd över de förstärkningar som vi har gjort av våra försäkringssystem. Han menar att det kommer att öka utanförskapet. Jag har svårt att se att en barnbidragshöjning ökar utanförskapet eller att det faktum att ensamstående föräldrar har fått en höjning av underhållsstödet ökar utanförskapet. Att cancersjuka inte automatiskt ska utförsäkras - det är inte min bild att det ökar utanförskapet. Men där kan vi ha olika syn.

Fru talman! Nej, finansministern blandar nog ihop mig med någon annan moderat. Det finns nog många moderater som stått här i talarstolen och beklagat sig över ungdomsskatten. Jag har inte gjort det. Jag kan i efterhand säga att sänkningen av ungdomsskatten inte var Alliansens bästa reform. Vi borde ha prioriterat sänkta inkomstskatter i stället. Min kritik mot skattehöjningen var snarare att om man höjer en skatt och använder pengarna för att satsa på bidrag kommer den totala effekten att vara negativ. Alla objektiva bedömares utvärderingar av regeringens olika budgetar säger samma sak: Strukturellt leder de till ett större utanförskap. När det gäller alliansregeringens politik, däremot, var utvärderingarna från objektiva, oberoende aktörer mycket tydliga: Den stärkte sysselsättningen. Under de 30 åren fram till 2015 skapades det en halv miljon nya jobb - 350 000 av dem under Alliansens åtta regeringsår - och detta trots en rekordartad lågkonjunktur. Nu är vi inne i en rekordartad högkonjunktur, och svensk ekonomi under finansministern presterar inte lika bra. Det är såklart också lögn från finansministerns sida att Moderaterna skulle vilja att cancersjuka får sin sjukförsäkring indragen. Vi korrigerade de problemen med socialförsäkringssystemet. Det Magdalena Andersson inte vill tala om är de generella bidragshöjningarna, till exempel höjningen av a-kassan, som har gjort att det har blivit mindre lönsamt att arbeta. Det gör att utanförskapet ökar i utanförskapsområden och att vi i framtiden kommer att få mer sociala problem i Sverige på grund av den politik regeringen för.
Fru talman! När man lyssnar på Fredrik Schulte kan man lätt få intrycket att utanförskapet minskade under Moderaternas period vid makten, men Moderaternas partisekreterare har själv stått med kartor och visat hur utanförskapet ökade under Alliansens åtta år. Antalet utanförskapsområden ökade kraftigt under de åren. Moderaterna tycks alltså själva ha dragit slutsatsen att deras politik har ökat utanförskapet. Nu, med den här regeringens politik, har vi i stället det lägsta beroendet av olika former av ersättningar sedan det tidiga 90-talet. Så ser det ut tre och ett halvt år in på den här mandatperioden. Fredrik Schulte säger också att vi har stärkt a-kassan. Jag vill bara påpeka att det vi har gjort är att höja taket i a-kassan. Det krävs en viss inkomst för att komma upp till det taket. De grupper som Fredrik Schulte pekar på har inte de inkomsterna.